Herr talman! När det gäller yrkandena i motion 498, som tillstyrkts av de moderata ledamöterna i utskottet, vill jag börja med att nämna att samma yrkande avslogs av en helt enig riksdag så sent som i oktober månad 1978. De skäl till avslag av motionärernas förslag som skatteutskottet vid flera tillfällen framfört, anser vi från majoritetens sida alltjämt vara bärande. Skulle lagen endast få tillämpas om skälig misstanke om brott föreligger, skulle man gå ifrån hela meningen med bevissäkringslagen. Enligt min uppfattning, som jag tror delas av övriga inom utskottsmajoriteten, kan skälig misstanke om skattebrott endast undantagsvis anses grundad utan att man har tillgång till räkenskaper eller liknande handlingar. Jag vill också tillägga att om den som är föremål för granskning inte vill tillhandahålla det material som man enligt lag är skyldig att tillhandahålla, måste det finnas möjligheter för granskningsmannen att få tillgång till det material som ligger till grund för deklarationen. Det materialet skall ju visa att deklarationen är rätt upprättad och att beskattningen därmed också blir riktig — och att man inte skall behöva misstänka att skattebrott föreligger. Det är riktigt som Bo Lundgren säger att bevissäkringslagen har tillämpats i mycket ringa omfattning. Sedan den trädde i kraft 1975 rör det sig om ett drygt 70-tal fall. Men från utskottsmajoriteten finner vi att tillämpningen av lagen ej inneburit något åsidosättande av de granskades rättsäkerhetsintressen, varför viej funnit att det finns anledning till en ändring av lagens innehåll om rätt att fatta beslut.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

Herr talman! Mitt inlägg i debatten om vissa anslag under utrikesdepartementets huvudtitel har som utgångspunkt den socialdemokratiska partimotionen 588 om nedrustning. Som riksdagsarbetet kommit att utveckla sig i år tvingas vi emellertid att skjuta upp behandlingen av nedrustningsarbetets innehåll och principiella uppläggning och nu ta ställning endast till de delar som gäller vissa anslag. Jag beklagar att vi i utskottsarbetet och i kammaren inte har haft utrymme att fortsätta diskussionen från förra året om nedrustningsfrågorna och nu mot bakgrund av erfarenheterna från FN:s extra generalförsamling förra året och den senaste utvecklingen av arbetet vid nedrustningskonferensen i Genéve. I den av mig nämnda motionen 588 hävdar vi att det internationella nedrustningsarbetet kommer att kräva än större insatser från svensk sida. Det är angeläget att på olika sätt underlätta och förstärka arbetet. Långsiktig planering av verksamheten inriktad på samordning med t.ex. forskningen på berörda områden vill vi förorda. De ökade resursbehoven framgår klart då man går igenom förestående nedrustningsuppgifter. De förslag som vi har framlagt och motiveringen för dem får åter tas upp igen då den slutliga behandlingen av motionen sker. Redan nu kan vi dock notera att den förstärkning av de personella resurserna vid den enhet inom utrikesdepartementets politiska avdelning som handlägger nedrustningsfrågor som vi yrkade på i motionen har kommit till stånd efter det att motionen väcktes. Det hälsar vi naturligtvis med tillfredsställelse. Jag kan också konstatera att den förstärkning av bidraget till SIPRI, 109 Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, med 400 000 kr. som vi föreslagit i motionen 588 har vunnit utskottsmajoritetens stöd. SIPRI gör ett utomordentligt arbete och åtnjuter högt anseende och stor internationell respekt. Institutets amibitioner att fullfölja arbetet bör underlättas genom detta förhöjda anslag. Slutligen vill jag ta upp det av oss socialdemokrater reservationsvis framförda yrkandet om ett nytt anslag på 4 milj.kr. för bidrag till information om internationell nedrustning. Ett av de allra viktigaste resultaten av FN:s extra generalförsamling om nedrustning var att man kom fram till att grunden för en nedrustning måste vara en bestämd och upplyst folkopinion i varje land. En sådan opinion kommer inte fram och får inte tillräcklig förankring om inte information når ut till de många människorna. Det gäller också i vårt land. Informationsbehoven är många i samhället, och utbuden av information är också talrika. För att få genomslagskraft i opinionsbildningen krävs det stor omsorg och mycken möda vid utformningen av material och val av kontaktvägar. Folkrörelserna är ett beprövat medel när det gäller att nå ut med information i vårt land. Studieförbunden, de fackliga organisationerna och de religiösa samfunden har vi nämnt som exempel på lämpliga kanaler för information. Det har kommit att bli så att några relativt små organisationer sedan mycket länge burit upp en väsentlig upplysningsverksamhet i vårt land när det gäller fredsfrågorna. Jag tänker främst på Svenska sektionen av Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet samt Svenska fredsoch skiljedomsföreningen. De har haft blygsamma resurser men ändå nått goda resultat. Den s.k. folkriksdagen, som bars upp av bl.a. dessa organisationer, visade hur opinionsbildningen kan påverkas av föreningar av det här slaget men hur den också kan komma att utvecklas, om man erbjuder organisationerna bättre resurser. Ett annat exempel som jag vill peka på är information om u-länderna och om bistånd, en information som understöds av staten men handläggs självständigt av de deltagande folkrörelserna och som utan tvekan är ett bevis för att man når ut med sitt budskap, om man har tillräckliga resurser.

Vad vi talar om är att utrikesministern måste känna ett ansvar för och delta i en allmän samordning av den information som gäller utrikespolitik och internationella frågor och verka för att information från de mycket värdefulla källor, som utan tvivel finns i utrikesdepartementet, utrikespolitiska institutet osv., också når ut till människorna. Ett samordningsarbete här måste eftersträvas. Jag tror att folkrörelserna är mycket beredvilliga att ställa upp och vara referensgrupper när det gäller sådan samordningsverksamhet. Ingen vill väl bestrida att vi måste göra svenska folket mer kunnigt om de internationella problem som ligger bakom de ständigt ökande rustningskost naderna i världen. Vår egen utrikesoch säkerhetspolitik förtjänar verkligen Nr 120 att studeras och påverkas av folket. Den är den viktigaste basen för det svenska nedrustningsarbetet. Många goda krafter står beredda att ta fatt i en sådan informationsuppgift. Och det anslag som vi föreslår är verkligen, i jämförelse med de belopp som ställs till förfogande för olika typer av opinionsbildning i samhället på andra områden, ingalunda särskilt stort. Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 4 och i övrigt bifall till utrikesutskottets hemställan.

Herr talman! Den socialdemokratiska partimotionen 588, som är en framskrivning av fjolårets partimotion 1977/78:423, måste läsas i ett sammanhang. Det finns ett logiskt samband mellan de olika yrkanden som framförs i motionen. Därför har vi socialdemokrater i utskottet motsatt oss att yrkandena 1 och 2 skjuts till hösten och bryts loss från de anslagsyrkanden som är kopplade till dem. Men den borgerliga utskottsmajoriteten har valt att nu i vår avstyrka anslagskraven för att sedan i höst ta upp vad som till stor del är motiveringar för dessa anslagskrav. Motionen 588 tecknar den aktuella bakgrunden till dagsläget i de internationella nedrustningsförhandlingarna. FN:s extra generalförsamling kring nedrustningsfrågorna innebar i vissa avseenden en ny avstamp för det internationella förhandlingsarbetet. Framför allt innebar den extra generalförsamlingen att flera stater på allvar började intressera sig för dessa frågor inom FN. Det är exempelvis ett betydelsefullt framsteg att Kina och Frankrike nu engagerar sig i förhandlingarna. Som en efterdyning av den extra generalförsamlingen blev höstens ordinarie generalförsamling ovanligt hårt arbetsbelastad i det utskott som behandlade nedrustningsfrågorna — och det är ju någonting positivt. Försöker man bedöma det konkreta förhandlingsläget, måste man hela tiden hålla i minnet det mycket direkta sambandet med de allmänna relationerna mellan stormakterna och deras resp. säkerhetsallianser. En ny överenskommelse som begränsar de strategiska kärnvapensystemen, SALT II, tycks vara i huvudsak klar, och det avgörande är nu när det passar ledarna i Washington och Moskva att ta de sista initiativen. Närmast i prioritet är ett avtal om fullständigt provstopp, och i tredje hand tycks ett avtal om de kemiska vapnen komma. De två senare frågorna står på dagordningen för den nu utvidgade permanenta nedrustningskonferensen i Genéve. Tyvärr har den under vårens session kört fast i diskussioner om procedurfrågor, agenda och arbetsprogram. Samtidigt pågår det nu en betydande upptrappning av rustningarna inom både NATO och Warszawapakten. Totalbilden av rustningsläget blir därför allt annat än ljus. Den socialdemokratiska motionen behandlar vidare läget i Europa och pekar på möjliga svenska initiativ. Internationellt har intresset för s.k. förtroendeskapande åtgärder ökat på senare tid. Sverige skulle inom ramen för såväl ESK som MBFR-förhandlingarna i Wien kunna visa större aktivitet. 111 Tyvärr tycks Sverige inte komma med i den FN-studie om regional nedrustning som beslutades av generalförsamlingen i höstas på belgiskt initiativ. Våra förhandlare har kanske i alltför hög grad koncentrerat sig på de globala nedrustningsfrågorna och låtit de regionala frågorna komma i andra hand. Det är naturligtvis en avvägning som kan diskuteras. Vi hari motionen föreslagit en förstärkning av UD:s resurser för att klara de ökade arbetsuppgifterna på nedrustningsområdet under de närmaste åren. Den förstärkningen har nu snabbt beslutats inom departementet, och det är vi mycket nöjda med. Vi har också föreslagit ökade anslag till FOA. Vi vill ge ytterligare 300 000 kr. till internprogrammet T3 Vetenskaplig underlagsverksamhet. Den borgerliga utskottsmajoriteten avvisar det förslaget med hänvisning till ”rådande ansträngda budgetläge”. Samma partier som nu vill spara 300 000 kr. på det vetenskapliga underlaget för våra nedrustningsförhandlare har sedan de kom i regeringsställning slösat bort hundratals miljoner kronor på ett krigsflygplan som aldrig kommer att byggas. I det sammanhanget var tydligen budgetläget mindre ansträngt. Det är av vikt att FOA:s förmåga att bistå nedrustningsdelegationen kan upprätthållas på en hög nivå. Anslagshöjningen bör ses i samband med de önskemål som framförs i motionen om en strategi för de svenska insatserna i det internationella nedrustningsarbetet på längre sikt. En sådan strategi bör bli styrande för forskningsoch utredningsarbetet på nedrustningsområdet. Det tar tid och krävs en permanent organisation om man vill bygga upp kompetens på detta område. Våra förhandlares förmåga att påverka arbetet vid konferensen i Genéve och i FN bygger i hög grad på att sådan kompetens finns hos våra vetenskapliga rådgivare inom de grupper som förbereder svenska förhandlingsinitiativ. Bortsett från det seismiska observatoriet i Hagfors har den vetenskapliga kompetensen inom den svenska nedrustningsdelegationen i huvudsak uppstått som s.k. spin-off från forskning som utförts inom FOA för andra ändamål. Om försvarsplaneringen inriktas på att angrepp mot Sverige med ABC-vapen bedöms som osannolika och skyddsforskningen mot sådana angrepp därför prioriteras ned, kan ”vita fläckar” i kompetensen på området uppstå. Därmed blir det också mindre underlag för nedrustningsdelegationen. En fortsatt hög svensk ambitionsnivå vid de internationella nedrustningsförhandlingarna kräver att kompetensen inom ABC-området inte försvagas. Vad som hittills har varit försvarsforskning bör därför få fortsätta som fredsforskning. Det krävs en mer långsiktig planering av våra insatser vid nedrustningsförhandlingarna. Detta kan också komma att kräva fleråriga forskningsinsatser på områden som konventionella vapen, internationell vapenhandel, satellitkrigföring och submarin krigföring samt när det gäller olika kontrollmetoder. Det vore också önskvärt med ett ökat samarbete med den fredsoch konfliktforskning som håller på att växa fram vid universiteten i Uppsala, Göteborg och Lund. Dessutom bör man ta sikte på en samordning av utredningsresurserna i den nordiska gruppen och ett vidgat samarbete med gruppen. Man kan konstatera att den vidgade förhandlingsverksamheten när det Nr 120 gäller nedrustningsfrågor kommer att kräva att denna mindre än hittills bedrivs på ad hoc-basis. Det är viktigt att vi får en strategi som blir styrande för forskningsverksamheten. Jag yrkar bifall till reservationen 4.

Herr talman! De reservationer som fogats till utrikesutskottets betänkande nr 26 behandlar huvudsakligen frågor om information angående mellanfolkligt samarbete och utrikespolitik. Dessa frågor är viktiga och reservationerna berör inte heller angelägenheten av sådan information utan ger uttryck för olika uppfattningar om anslagsfördelningen. Information i utrikespolitiska frågor bedrivs av ett mycket stort antal olika organisationer. Utrikesutskottet har också flera gånger påpekat hur betydelsefullt det är med sådan information och har också ansett det angeläget att den byggs ut. Spridningen på olika organ har emellertid gjort det angeläget med en översyn av informationsverksamheten och en sådan har verkställts. Resultatet av denna lades fram förra året. Syftet var att få kartlagt inriktning, omfattning och spridningseffekt av den informationsverksamhet som främst frivilligorganisationerna bedriver. Av tradition har utrikespolitiken i vårt land förts i enighetens tecken. Vårt land har också gagnats av denna enighet, och det har varit och är av största betydelse att vår utrikespolitik ligger fast och att världen i övrigt är medveten om var Sverige står i olika politiska frågor och att svängningar och meningsmotsättningar undviks. Det är emellertid nödvändigt att denna vår politik är väl förankrad hos vårt folk. Okunnighet om bakgrunden till våra utrikespolitiska ställningstaganden kan minska förtroendet för den förda politiken. Det är därför nödvändigt att informationsverksamheten når ut till var och en, och ingen myndighet kan bättre än de enskilda organisationerna svara för en sådan täckande informationsverksamhet. Särskilt gäller detta informationen på nedrustningsområdet. Det är därför naturligt att utskottet funnit det angeläget att informationen om nedrustningsfrågorna skall prioriteras i det utrikespolitiska informationsarbetet. Den utredning om informationen som jag tidigare nämnde har granskat förslaget från biståndsutredningen om inrättandet av en allmän beredning för information i internationella och utrikespolitiska frågor och föreslår att de olika organisationerna skall höras före ett beslut. Remissinstanserna har ställt sig positiva till förslaget och det gör också utrikesutskottet när det gäller inrättandet av en särskild allmän beredning för information i internationella och utrikespolitiska frågor. Utskottet utgår ifrån att regeringen i sitt förutskickade samråd med berörda organisationer eftersträvar att med lämpliga åtgärder intensifiera och förstärka informationen även kring internationell nedrustning och avspänning. Nu har socialdemokraterna föreslagit en ökning av anslaget till information om internationell nedrustning med 4 milj.kr. Utskottsmajoriteten har inte tillstyrkt detta önskemål, bl.a. mot bakgrund av vad jag tidigare här har 113 nämnt. Utskottets inställning till socialdemokraternas framställning är inte grundad på oförståelse för värdet av informationen som sådan, vilket klart framgår av utskottsmajoritetens skrivning. Redan i dag sker en i många fall intensiv information om just nedrustningsarbetet. En stor del av anslagen över E3 går till informationsverksamhet på nedrustningsområdet. De frivilliga organisationerna var också representerade vid FN:s särskilda generalförsamling om nedrustning. De har efter denna gett ut skrifter och anordnat konferenser och möten av olika slag. UD utdelade förra året 150 000 kr. till särskild information om nedrustningskonferensen. SIDA har gett ut pengar för information om bl.a. förhållandet nedrustning-utveckling. Vidare har en rad bidrag utgått från anslaget B 5 Övriga nationella organisationer. Kyrkans u-vecka hade i år liksom förra året nedrustning som huvudtema. Verksamheten nådde hundratusentals församlingsmedlemmar och gavs » stort utrymme i press och övriga massmedia. Den fick emellertid slagsida genom att den sammankopplade svensk försvarsberedskap med vårt internationella nedrustningsarbete. Till Sture Ericson vill jag säga att det torde vara omöjligt för våra organisationer att göra av med ytterligare 4 milj.kr. på nedrustningsinformation. Det fordrar nämligen både administrativa resurser och ett informationsbehov som ännu inte är förefintligt. Det får inte vara så, att det bara för att ett ändamål är angeläget — och det är nedrustningsfrågorna för oss som arbetar med dem -— resulterar i orealistiska framställningar som inte kan genomföras. Det kan nämligen få motsatt verkan. Även information bör ha ett visst mått av kvalitet för att få ett positivt gensvar. Herr talman! Såväl socialdemokraterna som centern och vpk har föreslagit en höjning av anslaget till SIPRI med varierande belopp. SIPRI är ett internationellt forskningsinstitut som funnits i ett tiotal år och som är högt uppskattat i både öst och väst. SIPRI:s årsbok har blivit något av en bibel i nedrustningssammanhang, och hänvisningar till forskningsresultat från SIPRI:s verksamhet förekommer ofta i inlägg i internationella organ av representanter från olika länder. SIPRI är i sitt forskningsarbete helt oberoende av Sverige och svenska myndigheter, men man är beroende av riksdagen för det ekonomiska underlaget för verksamheten. Det är alltså angeläget att SIPRI ges goda arbetsmöjligheter. I reservationen 2 har folkpartiets och moderaternas ledamöter i utrikesutskottet ansett att så är fallet utan att anslaget höjs utöver budgetpropositionens förslag. Socialdemokraterna — i det här fallet utskottsmajoriteten — och centerns ledamöter har däremot föreslagit ytterligare höjningar. Naturligtvis är det lätt att säga: Ju mer pengar vi ger till SIPRI, desto bättre forskningsmöjligheter får institutet. Men att så inte är fallet har utskottet fått klart för sig genom föredragningar i utskottet samt genom att ta del av SIPRI:s årsredovisning och petita till utrikesdepartementet. Av petitan framgår att för budgetåren 1976 78 finns ett överskott på över 1 milj.kr. Litet mer än hälften av detta belopp beräknas i petitan kunna komma att användas under nu pågående budgetår. Men på institutet säger man att den ekono Nr 120 miska situationen var oväntat god den 1 juli 1978. SIPRI gör ett utomordentligt arbete trots att man har vissa svårigheter. Svårigheterna ligger bl.a. i att kunna förbruka pengarna, eftersom man har problem med att rekrytera forskare av den kvalitet som SIPRI eftersträvar. Detta beror bl.a. på att de löner som utbetalas efter skatt i vårt land på intet sätt kan jämföras med de löner som forskarna får i andra länder. Vidare har SIPRI haft svårigheter med facket beträffande lagligheten i kontraktsanställning, men denna fråga är nu löst. Vakanser finns emellertid kvar, och man ser inte alltför ljust på möjligheten att kunna besätta alla vakanser. Det är med andra ord orealistiskt att tro att det skall bli möjligt att göra av med det överskott som nu finns. På en fråga i utskottet svarade SIPRI:s representant att det var bra att ha en fond. Så som anslagsbevillningen till SIPRI är upplagd skall den emellertid täcka verksamheten, men inte ligga till grund för en fond. Folkpartiets ledamöter liksom Allan Hernelius och jag har därför biträtt propositionens förslag, som ger SIPRI ett med 435 000 kr. ökat anslag. Vårt förslag framförs i reservationen 2. Så några ord om de socialdemokratiska ledamöternas reservation nr 4. Reservanterna vill här öka anslaget till FOA med 300 000 kr. Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit en ökning med 432 000 kr., varav nära hälften kan räknas som en direkt förstärkning av FOA:s vetenskapliga verksamhet och ämnad för FOA:s utredningskapacitet på nedrustningsområdet. Utskottet anser att detta belopp är tillräckligt, men betonar att i den händelse FOA behöver mer pengar på grund av utvecklingen inom nedrustningsförhandlingarna förutsätts att regeringen kan pröva en förstärkning. Socialdemokraternas förslag förefaller vara grundat på en övertygelse om att det skall hända åtskilligt på nedrustningsområdet som skulle ställa helt oväntade krav på nya medel för FOA:s underlagsarbete. Tyvärr ser det inte ut att bli så. Inte heller verkar det så när man läser den socialdemokratiska motionen 588 eller lyssnar till Sture Ericson här. De pågående SALT-förhandlingarna lägger sin förlamande hand över en stor del av verksamheten, och det finns ingen möjlighet att tänka sig att ett provstoppsavtal skulle kunna realiseras förrän SALT-förhandlingarna är slutförda. Sverige har i nedrustningsförhandlingarna, oberoende av vad som sägs i den socialdemokratiska motionen en position som vi skall vara glada över och inte försöka att nedvärdera. Våra insatser överstiger vida vad som kunde förväntas av ett land av vår storlek. Den socialdemokratiska motionen andas ett missnöje med verksamheten vid CD i Geneve som är minst sagt förvånande, också med hänsyn till att Sture Ericson som medlem av delegationen haft stora möjligheter att följa vad som sker och därför borde besitta en viss kunskap om det. Kravet att det skall utformas en svensk strategi och ett handlingsprogram för insatserna vid de internationella nedrustningsförhandlingarna tyder inte på det. Det är kanske återigen ett utslag av det socialdemokratiska världssamvetet. : 115 I verkligheten kan visserligen socialdemokraterna byta uppfattning över en natt på grund av vad som händer i en stad i USA. Men jag kan försäkra Sture Ericson att amerikanarna inte byter uppfattning när det gäller nedrustningsarbetet, hur många strategier och handlingsprogram Sverige än gör upp. Nedrustningsåtgärderna — den faktiska reduceringen av vapenproduktion och förbandsläggning av krigsmateriel — måste påbörjas av supermakterna. Från vår sida fordras smidighet och flexibilitet och definitivt inte någon uppbindning till i förväg uppgjorda handlingsprogram. Detsamma gäller expertarbetet. Just vår beredskap och vår vetenskapliga skicklighet gör att vi kan stå till tjänst med undersökningar som plötsligt kan påkallas av det aktuella förhandlingsläget. Däri ligger vår styrka — inte i några i förväg utarbetade långsiktiga strategier. Dessutom kan kammarens ledamöter genom motionsrätten i så fall väcka konkreta förslag i riksdagen. Herr talman! Låt oss inte hysa misstro mot de svenska insatser som i dag görs i nedrustningsarbetet. I händelse att ett provstoppsavtal skulle komma till stånd kan vi i Sverige vara väl förberedda — och vi är det också — när det gäller att uppfylla vårt erbjudande om ett datacentrum för seismologiska undersökningar. Enligt vad jag har inhämtat kommer Sverige att inbjuda representanter från CD-länderna till Sverige för att demonstrera vårt kunnande och våra möjligheter i detta avseende. Till detta finns det pengar. På område efter område har Sverige verkat aktivt, och vi kommer att göra det också i fortsättningen. Jag kan trösta Sture Ericson med att säga att vi liksom hittills inte skall förtröttas i våra ansträngningar. Herr taiman! Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag på alla punkter utom p. 8, där jag yrkar bifall till reservationen 2.
Herr talman! Till Ingrid Sundberg vill jag säga att vår motion om nedrustningsarbetet inte skall tolkas som någon misstro mot de svenska ansträngningarna. Men det hindrar inte att vi kan ha olika idéer och framföra olika förslag om hur dessa nedrustningsförhandlingar skall kunna stärkas. Dessutom möter oss ständigt nya uppgifter, och det är för att kunna ta itu med dem på ett effektivare sätt som vi diskuterar dessa frågor. Som jag inledningsvis sade i mitt anförande är det ganska svårt att, utan att gå in på de olika nedrustningsproblem som aktualiseras i motionen, argumentera för den institutionella ramen. Det känns på något sätt meningslöst, men våra tankegångar framgår i motionen. Anledningen till att jag begärde ordet var att Ingrid Sundberg tog upp frågan om informationsanslaget. Jag har en bestämd känsla av att vi, om vi tänker tillbaka på olika diskussioner om information i detta hus, kan konstatera att anspråk på statliga pengar till information ständigt har mötts av motstånd från moderata samlingspartiet. Därför förvånar mig inte moderaternas motstånd nu mot detta anslag. Jag hävdar att samhället, om våra folkrörelser och stora organisationer med brett medborgardeltagande skall användas som medier och kanaler för sådan här information, också får vara berett att skjuta till pengar. Samhället måste lämna sitt stöd till skrifter, böcker, studiemateriel och kurser om och kring nedrustningsfrågor samt bereda människor möjligheter att delta i sådan verksamhet. Annars går det aldrig att åstadkomma det breda deltagande som är nödvändigt. Dessa 4 milj.kr. är alltså inte så mycket pengar om man ser frågan i det perspektivet. Jag tror det är viktigt att det sker någonting mycket snart. Nedrustningsfrågorna stod i centrum för allas intresse genom de aktiviteter som ägde rum 1978. Det är naturligtvis den stämning som då rådde och de grundläggande kunskaper som inhämtades som vi nu skall utnyttja. Därför beklagar jag i hög grad att vi möter motstånd i den här frågan.
Herr talman! Det förefaller som om Ingrid Sundberg för regeringens talan i den här frågan. Det finns nämligen ingen folkpartist upptagen på talarlistan. Hela hennes argumentation är en advokatyr för regeringens linje. Vi är mer vana vid att från moderat håll få höra anföranden med krav på mer pengar till krigsmakten. När nu Ingrid Sundberg försöker ge oss lugnande besked om att allting skall skötas minst lika bra och duktigt som under den socialdemokratiska regeringens tid, kan man med viss rätt ifrågasätta om det verkligen är möjligt med de resurser som ställs till förfogande. Det är ingen stor anslagshöjning vi har föreslagit, men den skulle bidra till att behålla kompetens. Ingrid Sundberg refererar till föredragningar i utskottet, och det kan också jag göra. De som sysslar med denna verksamhet talar om en mycket kraftig svacka under tre till fyra år framåt. Det är bekymmer med att under den perioden leverera kunskapsunderlag i tillräcklig utsträckning. Jag skulle kunna referera andra liknande uttalanden. Vårt resonemang är mycket enkelt. Vi behöver agera mer långsiktigt. Skall vi svenskar ta initiativ, tar det år att få fram underlaget härför. Vi behöver också ha en kompetens, så att vi har experter till hands när det händer saker och ting. När vi skall reagera på andras initiativ, måste vi ha kunnigt folk som är inlästa på det hela, som själva har forskat inom området, som känner experterna i andra länder osv. Detta åstadkommer man inte över en natt, utan här krävs att man har en kompetens. Genom omorganisationer och omprioriteringar håller vi på att förlora en sådan kompetens på vissa områden. Där menar jag att vi i första hand skall se till att vi har en långsiktig strategi, så att vi vet vad vi själva vill göra, vilka initiativ vi själva vill ta och vilka områden vi själva vill prioritera. Dessutom: skall vi ha en kompetens som gör att vi kan gå in och reagera på andras initiativ. För att något så när behålla den kompetensen behövs dessa 300 000 kr. nästa budgetår. Sedan är det möjligt att den plan för ett mer långsiktigt handlande som vi vill ha kommer att kräva ytterligare resurser i framtiden. Jag är litet bekymrad över att-moderaterna nu ställer upp och lämnar oss dessa försäkringar. Jag hade verkligen hoppats att någon folkpartist skulle göra det. Moderaterna har inte något renommerande förflutet på detta område.
Herr talman! Låt mig först bemöta Sture Ericson. Om vi moderater inte har något vidare renommé, får Sture Ericson skylla på mig, eftersom jag är moderaternas representant i nedrustningsförhandlingarna. Det ryktet skall jag inte yttra mig om. Jag vill först erinra om att av utskottet och i budgetpropositionen har föreslagits en ökning såväl när det gäller SIPRI som när det gäller FOA:s verksamhet. Sture Ericsons tal om bristande kompetens rimmar illa med Anna Lisa Lewén-Eliassons yttrande, som gav ett intryck av mer kunskap. Sture Ericson borde veta att i den förberedande konferensen till den stora konferensen om inhumana vapen sitter i dag i Genéve svenska experter och vetenskapsmän och förhandlar. De har internationellt sett ett sådant rykte att länder i både öst och väst har vänt sig till dem och begärt hjälp med utredningar. Denna flexibilitet och förmåga att snabbt kunna stå till förfogande tog jag upp i mitt anförande. Jag ansåg att kravet på flexibilitet inte är förenligt med det socialdemokratiska förslaget om en långtgående strategi och ett fast handlingsprogram. Försvarsanslaget skall vi diskutera en annan gång. När det i övrigt gäller att moderaterna och folkpartiet har varit eniga i dessa frågor vill jag erinra om att det mot bakgrund av kammarens arbetsbelastning har ansetts önskvärt att partirepresentanter som tycker lika inte nödvändigtvis måste uppträda båda. Jag håller helt med Anna Lisa Lewén-Eliasson om angelägenheten av att ökningen av informationen snabbt kommer i gång. Jag vill erinra om att det i den av utrikesutskottet ännu inte behandlade propositionen 113 talas om ett samråd med organisationerna. Efter vad vi har anat i utskottet har detta samråd avsetts starta just för att åstadkomma de förstärkningar som Anna Lisa Lewén-Eliasson eftersträvar. När jag lyssnade på Sture Ericsons senaste inlägg fick jag en känsla av han i viss mån blandar samman fredsforskning och vetenskaplig expertis att stå till förfogande då det gäller nedrustningsarbetet.
Herr talman! Det där sista begrep jag inte alls. Jag tror att Ingrid Sundberg skall fundera över vad hon sade. Flexibilitet skulle stå i motsats till en långsiktig strategi, sade Ingrid Sundberg. Det är precis raka motsatsen. Det behövs en långsiktig strategi. Det behövs åratal av forskningsinsatser för att ta fram initiativ, för att nyskapa på det här området. Samtidigt behövs det en bred kompetens för att kunna reagera på andra staters initiativ i nedrustningsförhandlingarna. Flexibilitet, strategi och handlingsprogram är i stort sett samma sak. Det är tydligen där Ingrid Sundberg har tänkt fel. Men det här får vi kanske tillfälle att diskutera litet grundligare i höst. Vad det nu gäller på kort sikt är 300 000 kr. till FOA för nästa budgetår. Representanter för FOA har ju talat om inför utskottet att vi får en mycket kraftig svacka under tre till fyra år framåt. Det är ett bekymmer under den perioden att kunna leverera kunskapsmaterial i tillräcklig utsträckning. Ett av motiven till att vi vill lägga på några hundra tusen kronor är alltså att vi vill undvika den svackan. Vi vill satsa dessa pengar för att undvika att försvaga underlagsmaterialet för våra förhandlare. Det är nämligen under de närmaste tre till fyra åren som vi på det här speciella området behöver expertis.
Herr talman! Jag tycker att jag gör vissa framsteg när det gäller att övertyga Ingrid Sundberg. Hon säger nu att ändamålet för anslaget —- informationen — är mycket viktigt, och hon säger att hon tror på samråd. Då kan jag bara inte förstå varför hon inte drar den logiska slutsatsen att det behövs medel för att föra ut informationen och utnyttja samrådet. De pengar som nu finns är alldeles för obetydliga för att vi skall kunna få till stånd någon effektiv information. Sedan vill jag lägga till som min egen uppfattning om det utredningsarbete som nu pågår, bl.a. i kommundepartementet, att det inte är alldeles klart att det leder till det resultat som Ingrid Sundberg och för all del jag också hoppas på. Under de senaste dagarna är det flera som har vänt sig till mig med oro för att det inte skall komma till stånd några informationsinsatser. Inte minst har de organisationer hört av sig som just har varit inställda på att få sätta i gång en utrikespolitisk information, inriktad bl.a. på nedrustning. Eftersom jag inte nämnde någonting om SIPRI förra gången vill jag fästa uppmärksamheten på att SIPRI:s eget anslagsäskande var högre än det belopp som nu tillstyrks. Dessutom har man, som Ingrid Sundberg mycket riktigt sade, haft en svacka i verksamheten därför att man har haft svårigheter med anställningsformer, avtal och sådant. Det har man nu övervunnit. Men vi har fått väl klart för oss i utskottet att varje person som knyts till SIPRI är dyr. För att kunna skaffa kompetent folk måste man naturligtvis förfoga över tillräckliga medel. Dessutom finns det ju ett ständigt behov av skrifter med översättningar och populariseringar av institutets rapporter. Jag är övertygad om att de pengar som vi föreslår kommer att väl utnyttjas.
Herr talman! Själva samrådet kostar inte så mycket pengar, Anna Lisa Lewén-Eliasson. Det torde finnas medel i budgeten till det. När det gäller era 4 miljoner, som det är fråga om att fördela på organisationerna, har vi från vår sida uttryckt uppfattningen dels att dessa inte har möjlighet att tillgodogöra sig pengarna, dels att arbete pågår om hur informationen i övrigt skall organiseras i framtiden. Den departementspromemoria som framlades förra året har också resulterat bl.a. i en form av standardisering av ansökningar. Vad beträffar FOA och den vetenskapliga kompetensen vill jag först säga till Sture Ericson att vi har tydligen olika uppfattning om strategi och åratal av forskningsarbete. Strategi är för mig något framåtsyftande, där man följer en i förväg fastlagd plan. Våra experter i nedrustningsarbetet har betonat, vilket Sture Ericson själv gjorde, nödvändigheten av att de på initiativ som tagits av andra nationer — kanske oväntade — kan ställa sitt vetenskapliga kunnande till förfogande. Då hjälper det inte mycket med tidigare strategier. Sedan tillbaka till SIPRI. Det är alldeles riktigt att SIPRI sade att de har varit nere i en svacka. Däremot har Anna Lisa Lewén-Eliasson och jag inte samma uppfattning när det gäller huruvida SIPRI har kommit ur denna svacka. Svårigheten att rekrytera personal kvarstår nämligen — bl.a. redogjordes för ovilligheten hos kvalitativt högtstående forskare att hålla till godo med de löner man kan erbjuda. Men när det gäller de medel man hade till förfogande — det var fråga om överskottsmedel — sades det ju på en direkt fråga, vilket Anna Lisa Lewén-Eliasson kanske erinrar sig, att man kunde använda dem till en fond, för det vore bra att ha. Jag sade i mitt anförande att anslagsgivningen till SIPRI inte är avsedd att byggas upp i form av en fond. I övrigt tror jag att vi är helt överens om värdet av det arbete som SIPRI utför och även att SIPRI skall ges goda arbetsmöjligheter. Men det har från folkpartiets och vår sida föreslagits en ökning av medlen när det gäller FOA, och vi anser att för SIPRI skall de överskottsmedel som finns kunna medföra att verksamheten kan fortgå i samma högkvalitativa form som den gjort hittills.

Herr talman! Vpk har nu liksom tidigare år i en motion föreslagit ökade anslag till fredsforskning och arbete med nedrustningsfrågor. Den del som behandlas här i dag och som kommer upp i detta betänkande är anslaget till SIPRI, och det har berörts ganska grundligt i de föregående anförandena. SIPRI:s verksamhet som är så välkänd och dess insatser som är så väldokumenterade behöver jag inte närmare redogöra för. För att denna verksamhet skall kunna fortsätta och helst utvidgas behövs det emellertid ökade anslag, det är en självklarhet. Institutet har i sina äskanden begärt ett anslag på 8 020 000 kr. för nästa budgetår. Det bantades i budgetpropositionen till 7 030 000 kr., vilket betyder att den begärda ökningen minskades med ungefär två tredjedelar. Det var, som vi ser det, en upprörande snålhet från folkpartiregeringens sida, som rimmar illa med det vackra talet man ofta för på den kanten om att man vill upprätthålla och helst öka de svenska insatserna på det internationella nedrustningsområdet. Nu har det efter utskottsbehandlingen blivit en förbättring, vilket inte är folkpartiets förtjänst. Men även den ökning av anslaget som där föreslås är enligt vpk:s mening fortfarande alltför knapp. Om SIPRI skall kunna utöka sin forskning till det större sammanhang man Nr 120 planerar är det nödvändigt med ytterligare tillskott. Institutet har hittills koncentrerat sitt arbete till de tekniska aspekterna på kapprustningen och nedrustningsproblemen, och framför allt har man gjort en stor insats när det gällt att kartlägga den internationella vapenhandeln, vilket man kommer att fortsätta med. Utöver detta vill man nu också inbegripa sammanhang på de politiska, ekonomiska och sociala fälten. Det är en satsning som är väl värd att stödjas. Nu säger representanten för utskottet, Ingrid Sundberg, att SIPRI har svårigheter att tillgodogöra sig och använda dessa anslag och att det därför inte är motiverat med någon höjning, och naturligtvis då inte med den relativt kraftiga höjning som vi föreslår i vår motion. Det har talats om svårigheten att rekrytera kompetenta forskare. Om det kan vi säga att svårigheterna måste öka ju mindre pengar man har att röra sig med. Kan man erbjuda bättre förhållanden och bättre löner måste det naturligtvis bli lättare att rekrytera kompetenta forskare. Det ligger en motsättning i att först prisa SIPRI:s verksamhet — något som ju ingen kan underlåta att göra — och sedan säga att SIPRI inte behöver mera pengar därför att man där har svårt att få kompetenta forskare. Om SIPRI skall kunna fortsätta och helst också utöka sin verksamhet i den omfattning de själva angivit i sin verksamhetsberättelse och sitt förslag till verksamhet för framtiden, så bör organisationen få ökade medel till sitt förfogande. Det är viktigt att i det sammanhanget anknyta till det som berördes av Anna Lisa Lewén-Eliasson, nämligen att deras verksamhet på det område som omfattar information, utgivande av skrifter, översättningar och liknande är oerhört viktig. På det området finns åtskilligt mer att göra för SIPRI, men man har inte kunnat genomföra sådana åtgärder på grund av brist på resurser.

Om man vill främja den här verksamheten och om man vill leva upp till sina vackra deklarationer, då bör man också vara villig att ställa pengar till förfogande. Vpk vidhåller sitt yrkande att SIPRI bör beviljas den förstärkning av anslagen som de har begärt i sitt äskande. Till detta krav har man anslutit sig i den centerreservation som finns fogad vid utskottsbetänkandet, och vi kommer därför att vid omröstningen stödja den reservationen.

Herr talman! Svenska röda korset liksom andra Rödakorsföreningar runt om i världen har till uppgift att sprida kunskap om Genévekonventionerna och principerna för internationell humanitär rätt i allmänhet. Härigenom söker Röda korset bidra till att upprätthålla och främja fred i världen. 121 Kunskapen om Genévekonventionerna är tyvärr föga utbredd i vårt land. Svenska röda korset har därför under senare år intensifierat sitt arbete på att informera om humanitär rätt och skapa opinion för humanitär lagstiftning. Det har bl.a. tagit sig uttryck i vidgat arbete på alla plan inom själva organisationen, samarbete med myndigheter och andra organisationer, kontakter med företrädare för massmedia, olika konferenser och produktion av material, t.ex. olika broschyrer. Jag utgår från att Röda korsets verksamhet på detta område i den här församlingen är så väl känd och uppskattad att jag inte närmare behöver redogöra för den. Svenska röda korset är liksom hittills berett att självt stå för huvuddelen av sina kostnader för information om den humanitära lagstiftningen. Årsbudgeten för denna del av verksamheten rör sig om ca 240 000 kr. I motionen 1978/79:1772 har jag framhållit att det är rimligt och riktigt att staten, som har ansvaret för att kunskapen om folkrätten sprids, bidrar till Röda korsets kostnader för sådan information. Jag har därför yrkat ett anslag på 70 000 kr. Utskottet har enhälligt avslagit min begäran. Även om jag tycker att det inte är något bra beslut, får jag godta utskottets ställningstagande. Vad jag däremot absolut vänder mig emot är vad utskottet anfört som skäl för sitt avslag. Utskottet framhåller vikten av att kunskap om Genévekonventionerna och tilläggsprotokollen sprids till olika slags myndigheter och till civilbefolkningen. Det sägs att eftersom frågan är av stor betydelse, så har regeringen tillkallat en kommitté för att utreda och lämna förslag bl.a. om information och undervisning om folkrättens regler under krig, neutralitet och ockupation. Utskottet framhåller också att det i direktiven fästs stor vikt vid Svenska röda korsets medverkan i informationsverksamheten och att expertis från Röda korset har knutits till utredningen.

Folkrättskommitténs arbete kommer förmodligen att pågå under flera år, och efter sedvanligt remissförfarande kan man kanske inte vänta sig något resultat förrän om fyra fem år. Att Röda korset under hela den tiden inte skulle kunna få ett positivt besked på eventuella anslagsäskanden för sin informationsverksamhet är inte rimligt. Jag utgår ifrån att utskottet med sitt uttalande inte heller har avsett något sådant. Att på grundval av det material som stått till utskottets förfogande göra uttalanden inför framtiden kan inte vara riktigt. Jag ser gärna att någon av utskottets företrädare gör ett klarläggande på denna punkt.

Herr talman! När en kommitté har tillsatts med särskilt uppdrag att se över speciella områden, brukar inte vare sig utskottet eller riksdagen i övrigt ta ställning och föregripa kommitténs arbete. Jag kan mycket väl förstå Inger Lindquists synpunkter på angelägenhetsgraden när det gäller att ge Röda Nr 120 korset statsbidrag för denna informationsverksamhet. Men samtidigt är Onsdagen den frågan nu under behandling i en kommitté. Därför har utskottet funnit det 4 april 1979 riktigare att i detta fall avstyrka yrkandet om de 70 000 kronorna. Däremot kan ju Röda korset, som andra organisationer, i sedvanlig ordning begära medel för information i olika utrikespolitiska eller andra internationella frågor. Men i detta fall då det gäller ett konkret riktat statsbidrag har utskottet velat avstyrka.
Herr talman! Jag tycker att det var ett rätt oklart yttrande, men får jag fatta det på det sättet att det skäl som anges i utskottets betänkande avser anslaget för i år, så att det så att säga inte binder Röda korset i framtiden?

Herr talman! Jag vet mycket väl att varje riksdag är suverän, men jag oroades av att när anslagsäskandet eventuellt återkommer ett annat år skulle regeringen se på vad riksdagen tidigare har uttalat.

Herr talman! I motionen 1768 har arbetarpartiet kommunisterna föreslagit anslag till organisationer som arbetar för fred och nedrustning. Vi har faktiskt föreslagit rätt blygsamma tillskott, men tyvärr har inte utskottet funnit att ens detta är genomförbart. Invändningarna mot våra förslag är av olika karaktär. Å ena sidan hänvisar man till att flera av de berörda organisationerna redan har fått bidrag, å andra sidan talar man om behovet av att de här organisationerna behåller sin karaktär av enskilda och obundna organisationer. Därför skall, menar man, de statliga bidragen endast utgöra komplement till organisationernas övriga inkomster. Det här sista problemet kan säkert uppstå, det bestrides inte. Men att man i dag anför detta som skäl för att inte ge de föreslagna organisationerna anslag måste för alla som är verksamma inom de här föreningarna framstå som rent ut sagt löjeväckande. En stor del av dessa organisationers verksamhet består i att skaffa fram de nödvändigaste medlen för verksamheten — för att betala hyra, kontorsutrustning och annat. Detta till trots nedläggs av organisationerna ett mycket gott arbete för att ge freden och avspänningens idéer och tankar ökad spridning i vårt land — ett arbete som möts med stor uppskattning av breda lager av människor. Ändå måste de arbeta under betingelser där motståndaren är såväl välorganiserad som ekonomiskt välutrustad. Jag avser här naturligtvis krigsindustrin och dess politiska företrädare. É Vi vet att världen balanserar i farlig närhet av ett tredje världskrig. Kinas 123 angrepp på Vietnam påminde om vikten och värdet av att fortsätta arbetet för att förhindra att de våldsamma lagren av förstörelsevapen kommer till användning. Jag redovisade i den utrikespolitiska debatten att det runt om i vår värld lagras 1,3 miljoner bomber av samma slag som den som fälldes över Hiroshima. Om man gör en fördelning av det sprängämne som finns lagrat finner man att det är 15 ton per jordinvånare. Vår värld kan alltså förstöras flera gånger om. Men trots den negativa bild som kapprustningen ger finns det också en ljusare bild, nämligen de ansträngningar som görs nationellt och internationellt för att befästa freden i världen. Hit räknas exempelvis Helsingforskonferensen, Svenska folkriksdagen för nedrustning liksom FN:s särskilda session för nedrustning. Men de beslut som fattas och de dokument som antas på dessa och liknande konferenser måste självfallet spridas även bland icke direkt deltagande i konferenserna. Vi har i vår motion pekat på det förhållandet att slutdokumentet från FN:s särskilda session ännu inte finns i någon officiell översättning i vårt land. Med tanke på den ofta mycket vinklade information som ges från konferenser av det här slaget är det djupt beklagligt. Fredsrörelsen tvingas arbeta med översättningar och spridning av dem — arbetsuppgifter som rimligen borde ligga inom UD:s domäner. Massmedia ägnar spaltkilometer och mängder av tid åt att beskriva tänkbara och otänkbara risker med kärnkraftens fredliga användning samtidigt som de risker som föreligger därigenom att kärnvapen i mängder —- såsom vi har beskrivit — finns lagrade runt om i världen och att hot finns om tillverkning av neutronvapen ägnas föga intresse.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
Herr talman! Jag skall bara be att få erinra Rolf Hagel om att de organisationer som nämnts i motionen 1768 hör till de frivilliga organisationer som givetvis kommer att få möjlighet att delta i det samråd som regeringen har förutskickat skall komma till stånd. Utskottet säger också att man vid det samrådet bör eftersträva att med lämpliga åtgärder intensifiera och förstärka informationen även kring internationell nedrustning och avspänning.
Herr talman! Jag har inte bestritt att de organisationer som vi har föreslagit skall få anslag har fått det. Jag kan också läsa ut av utskottets betänkande att de finns i åtanke när det gäller att fördela nya anslag. Vad jag har sagt är att anslagen för dessa organisationers vidkommande inte är så stora att det finns anledning att tala om att de måste bevaras såsom enskilda och obundna Nr 120 organisationer. Av ett sådant uttalande kan man få intrycket att de formligen Onsdagen den överöses med pengar av staten och därför så att säga skulle bindas upp. Men 4 april 1979 så är inte fallet med dessa organisationer, och det har jag velat fästa uppmärksamheten på med mitt inlägg. Vissa anslag m. m
Herr talman! Vi är alla medvetna om hur det förhåller sig på rustningsfronten. Alltmer av världens resurser går till rustningar. Samtidigt drabbar svält och misär allt fler människor. Mot denna bakgrund borde det vara självklart för världens styrande att mobilisera allt vad som går att uppbringa av materiella och mänskliga resurser på att säkra mänsklig överlevnad och trygghet och utjämna klyftorna mellan rika och fattiga. Alla ansträngningar måste inriktas på att stoppa kapprustningen och vända den i nedrustning. Vi har alla ett ansvar att vidta åtgärder som är avsedda att motarbeta kapprustningen. Stormakterna bär självfallet huvudansvaret för att en verklig nedrustning kommer till stånd. Trots deklarationer om betydelsen av fred och nedrustning tvingas vi ändå ständigt bevittna en upptrappning av rustningarna, såväl kvalitativt som i vad avser mängden vapen. Sveriges insatser är mångåriga och väl kända inom detta område. Vårt arbete i nedrustningssammanhang är en viktig del av vår utrikespolitik, och den kan ge viktiga bidrag till fredsarbetet. Det biståndssamarbete vi bedriver och de insatser vi kan göra för en ny ekonomisk världsordning är i verklig mening fredsbefrämjande. Informationsfrågorna, som vi speciellt behandlar i dag, är utomordentligt viktiga delar av nedrustningsarbetet. För egen del blir jag mer och mer övertygad om att om vi skall få en verklig nedrustning till stånd, är det inte världens och ländernas ledare som skall åstadkomma det utan det är folken själva. Här krävs en kraftig satsning på information och opinionsbildning, och här behövs kunskaper och förmedling av kunskaper. Det fredsforskningsarbete som bedrivs vid SIPRI är väl känt och aktat i internationella sammanhang. SIPRI:s petita för nästa budgetår ger enligt utskottets skrivning uttryck åt ökade ambitioner på forskningssidan. Institutet räknar med ökade publiceringskostnader för böcker och skrifter, och det strävar efter att åstadkomma mer lättillgängligt informationsmaterial byggt på institutets forskningsresultat. Utskottet finner i och för sig dessa förhöjda ambitioner välmotiverade och värda att stödjas, men det säger också att de inte kan förverkligas inom den medelsram som beräknats i budgetpropositionen. Från centerpartiet är vi beredda att ge SIPRI det statsbidrag institutet har begärt. SIPRI:s arbete är fundamentalt i nedrustningsoch fredsforskningsarbete, och vi har i vår motion strukit under betydelsen av att SIPRI får ekonomiska möjligheter att vidareutveckla sin forskningsverksamhet. Vi 125 yrkar därför bifall till vår reservation med begäran om att bidraget till SIPRI fastställs till 8 020 000 kr. I vårt land spelar folkrörelserna en avgörande roll när det gäller att informera och engagera människor i utvecklingsfrågor och i nedrustningsarbetet. Vi har inget att invända mot utskottets förslag att frågan om folkrörelsernas roll i internationella informationsfrågor prövas i ett sammanhang. Vi är emellertid angelägna om att inför regeringens handläggning av denna fråga understryka vikten av att Sveriges insatser på nedrustningsområdet är väl förankrade hos det svenska folket. Endast då kan de få tyngd i internationella sammanhang. Det är därför viktigt att folkrörelserna stöds på olika sätt. De måste även ges möjlighet att delta i arbetet på att klargöra förhållandet mellan nedrustning och utveckling och att tränga in i den omställningsprocess som en anpassning till en ny ekonomisk världsordning förutsätter. Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till reservationen 3 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I det betänkande från utrikesutskottet som vi nu behandlar berörs även det europeiska samarbetet. Jag vill säga några ord i anslutning till den motion som jag står som första namn på och som handlar om det europeiska ungdomssamarbetet. På europeisk nivå spelar Europarådet en betydande roll som den bredaste basen för ett demokratiskt ungdomssamarbete genom det stöd Europarådet lämnar till ungdomssamarbetet. Inrättandet av nya institutioner inom EG med ambitioner på det kulturella området och i fråga om ungdomssamarbete rubbar inte betydelsen av ett fortsatt och utvecklat arbete på bredaste möjliga europeiska bas. Inom Europarådssamarbetet kanaliseras stödet till ungdomssamarbetet genom två fasta institutioner som tillkommit under 1970-talet. Det är dels ungdomsfonden, dels ungdomscentret i Strasbourg. Trots att ungdomsfonden är en relativt sen skapelse spelar den redan en stor roll för att stödja en rad aktiviteter och ett stort antal organisationer i deras arbete. Fondens problem i dag är de ekonomiska resurserna. Det finansieringssystem fonden har byggdes ursprungligen upp med tanke på att ytterligare stater utanför Europarådet skulle kunna delta i samarbetet, en möjlighet som man då såg en viss realism i. Av detta skäl kom ungdomsfondens finansiering att läggas utanför Europarådets budget. Det innebär att fonden i hög grad är beroende av varje enskilt medlemslands goda vilja. Med gällande ordning krävs att alla länder är överens om varje uppräkning av det fasta bidraget, eller grundbidraget, till fonden. Påpekas bör att de fasta bidragen formellt inte är obligatoriska, vilket man kan förledas att tro när man läser utskottsbetänkandet. Även de fasta bidragen är frivilliga, vilket också framgår av stadgarna, artikel 8 a. Även om, för att ta ett exempel, inget land skulle rösta emot en uppräkning av bidragen, är det tänkbart att man i praktiken avstår från att betala in sin del av den beslutade uppräkningen. De annars vanliga majoritetsreglerna tillämpas således inte i Nr 120 fråga om fondens finansiering. Eftersom medlemskretsen i Europarådet har vidgats med ytterligare länder ställs allt större krav på enighet för varje förändring av grundbidragen. Detta understryker ytterligare att fondens finansieringssystem bör ses över och förändras, så att en ökad ekonomisk trygghet kan skapas för en fortsatt utveckling av det för ungdomsorganisationerna så betydelsefulla samarbetet. Innan så har skett är fonden starkt beroende av de frivilliga kompletterande bidragen och storleken av dessa. I jämförelse med de andra nio länder som f. n. ger ett frivilligt kompletterande bidrag till fonden ligger det svenska bidraget klart under genomsnittet. Detta är inte rimligt med hänsyn till den vikt Sverige i övrigt tillmäter ungdomssamarbetet. Ser vi till bidragen för 1978 var det svenska frivilliga kompletterande bidraget i relation till det fasta bidraget avsevärt lägre än det norska och det danska bidraget. Sveriges bidrag motsvarade 27 96 av det fasta bidraget, medan Danmarks bidrag motsvarade 43 926 och Norges 92 96. Inte bara dessa länder och Västtyskland — som f. ö. är den dominerande bidragsgivaren — svarade för en större insats än Sverige utan också länder som Belgien, Irland och Nederländerna. Med dessa ord vill jag, herr talman, understryka vikten av att de svenska insatserna nu görs på en högre nivå än hittills, samtidigt som arbetet på att skapa en bättre finansieringstrygghet måste bedrivas också på annat sätt. Jag ser det därför som angeläget att utrikesutskottets allmänt välvilligt hållna skrivning, där utskottet förutsätter ”att ytterligare frivilliga bidrag kommer att övervägas”, också leder till att en uppräkning av det svenska frivilliga kompletterande bidraget till fonden kommer till stånd.

Herr talman! Det är en glädje att i år liksom tidigare år konstatera den allmänna enighet som råder om huvudpunkterna i propositionen om anslag inom utrikesdepartementets verksamhetsområde. Det råder inga meningsskiljaktigheter beträffande anslagen till utrikesdepartementet, FN, Europarådet och andra internationella organisationer. Det som diskussionen gällt i dag har varit diverse andra anslag. Och man kan naturligtvis alltid diskutera avvägningarna. Anna Eliassons motion har, som hon självt uttryckte det, fått en mycket välvillig behandling. I utskottets skrivning ligger i det fallet faktiskt både ett löfte för utskottets vidkommande och en hemställan till regeringen att beakta frågorna i fortsättningen. Skrivningen beträffande Inger Lindquists motion har redan förklarats av en ledamot av utskottet. Jag vill bara tillägga att det står den kommitté som åberopas, folkrättskommittén, fritt att ta initiativ till delförslag, som också kan innebära framställningar om anslag. På så vis kan, om det är fara i dröjsmål och om behov föreligger, frågan om anslag extra ordinärt utöver vad Röda korset har till förfogande tas upp till behandling vid kommande tillfällen. 127 I fråga om SIPRI-anslaget är meningarna delade. Men ingen annan mening har gjorts gällande, vare sig i utskottet eller eljest, än att SIPRI har stor betydelse och att det är viktigt att denna organisation får det understöd som Sverige ensamt står för och som det är en glädje för oss att kunna ge. Beträffande informationsanslaget har också meningarna varit delade. Där är att märka att vi befinner oss i en övergångsperiod. Det förbereds större insatser inom de närmaste åren, och i avvaktan på dem har de medel som nu ställs till förfogande ansetts tillräckliga. I det sammanhanget, herr talman, skulle jag vilja tillägga en sak. I vårt internationella arbete och vårt fredsarbete ingår som en viktig beståndsdel — det är en av hörnpunkterna i den svenska utrikespolitiken — vår uppslutning kring FN. Det kan då vara av intresse att notera att varje svensk år 1976 bidrog till FN:s arbete med sju gånger så mycket som varje amerikan och tolv gånger så mycket som varje ryss. Varje svensk bidrar årligen med 17 dollar och 18 cent. Norrmännen överträffar oss — de ger 17 dollar och 53 cent. Amerikanen ger 2:20 dollar, västtysken 1:93 dollar, italienaren 0:68 dollar och kinesen 0:05 dollar. Sverige, Norge och Danmark är ganska unika i detta sammanhang i FN-systemet. De nordiska länderna svarar tillsammans för 15 96 av hela FN:s budget. Jag kan nämna att Förenta staterna svarar för 23,8 96. Våra finansiella insatser från Norden står i detta sammanhang i full överensstämmelse med den ideologi som ofta kommer till uttryck från svensk sida och som innebär vår totala uppslutning kring Förenta nationerna och dess strävanden. Herr talman! Jag har bara velat foga dessa siffror till protokollet för att ge en ytterligare belysning av våra insatser i internationella sammanhang.

Herr talman! Vid utbildningsutskottets betänkande nr 25 om anslag till högskola och forskning är fogade två reservationer, båda moderata. De rör välkända tvistefrågor — regionstyrelserna och kårobligatoriet — väl debatterade under en längre tid. Jag skall därför fatta mig ganska kort. Under hela debatten om U 68 och H 75 har vi inom moderata samlingspartiet liksom en rad andra instanser förfäktat tanken att regionstyrelserna är överflödiga. Erfarenheterna från de år som gått sedan regionstyrelserna projekterades och inrättades stöder vår uppfattning att så är fallet. De skäl som decentraliseringsgruppen — den s.k. Ullenhagutredningen — anför för att bibehålla dessa regionala organ som inneburit att vi fått ytterligare en beslutsnivå, en mellannivå, är inte särskilt bärande. Att märka är att samtidigt som det förordas att dessa regionstyrelser skall finnas kvar, så föreslås att man bör utreda om inte dessa regionstyrelsers viktigaste uppgift skall överflyttas till i första hand riksdag och regering, den uppgiften nämligen att fördela medel till lokala och individuella utbildnings Nr 120 linjer och enstaka kurser. Varför inte genomföra en sådan reform och Onsdagen den samtidigt avveckla regionstyrelserna? Att därefter söka motivera att region 4 april 1979 styrelserna även efter en sådan ändring skulle ha en vägande uppgift att fylla torde, som vi ser det, vara ganska hopplöst. Vad som återstår kan fördelas på högskolestyrelserna och UHÄ. Studerandeorganisationerna har ända sedan regionstyrelsernas tillkomst starkt kritiserat dem, en kritik som även många lärare och t.o.m. administratörer instämt i. Regionstyrelserna är enligt vår uppfattning ett onödigt byråkratiskt mellanled, som kostar stora pengar — många miljoner. Pengarna skulle kunna användas till att förbättra kvaliteten på framför allt grundutbildningen. Just nu synes det vara politiskt omöjligt att avskaffa regionstyrelserna. Tanken på möjligheten måste emellertid hållas levande. Ullenhagutredningen känner till den politiska omöjligheten och måste därför hitta argument för regionstyrelsernas bibehållande, även om detta synes bereda vissa svårigheter. Avvecklingen är den enda rena linjen. Administratörerna inom denna del av högskoleväsendet kan beredas mera väsentliga sysselsättningar, liksom de inblandade politikerna.

De principiella invändningar som förvisso kan resas mot ett obligatorium har tills vidare lagts åt sidan. Verkligheten har tvingat till detta. Utskottet konstaterar att det trots ett omfattande utredningsarbete visat sig omöjligt att nå en ur olika synvinklar acceptabel lösning av de problem som är förknippade med ett avskaffande av kårobligatoriet. Det obligatoriska medlemskapet i studerandesammanslutningar skall alltså enligt utskottet tills vidare bibehållas. Därom är vi eniga. Däremot är vi inte eniga om att någon utvidgning av obligatoriet under inga förhållanden får komma i fråga. Vi moderater utgår ifrån att obligatoriet, trots att det obligatoriska medlemskapet är tveksamt — det medger jag gärna — ur föreningsfrihetens synvinkel, kommer att bestå avsevärd tid framöver. Möjligheten att under tiden utvidga obligatoriet, om inblandade parter skulle finna att detta bäst tjänar saken, dvs. det arbete som studentkårerna ansvarar för, bör finnas. Observera att jag säger möjlighet — inte mer. Från ansvarigt studenthåll föreligger önskan om en sådan möjlighet. Skulle en dylik möjlighet utnyttjas — jag är inte säker på att så ovillkorligen kommer att ske — bör detta inte göra det svårare att när tiden är mogen på en gång avveckla hela obligatoriet.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

Herr talman! I samband med att högskolan reformerades uppsattes en rad — bland dem flera bra — målsättningar för den nya högskoleutbildningen. Rekryteringen skulle breddas, organisationen demokratiseras och utbildningen decentraliseras för att nå ut till nya grupper. Uppräkningen skulle kunna göras lång. Självfallet är det för tidigt att ge ett slutligt betyg åt reformen. Det är också för tidigt att relatera alla dessa på papperet så fina målsättningar med den praktik som utvecklats vid högskolorna. Men jag kan inte underlåta att något peka på de drag som redan nu är märkbara. Det är drag som står i klar kontrast till de utstakade målen. Det är också drag som vi från vpk varnade för och som så nära sammanhänger med själva grundvalen för reformen — en reform avsedd att effektivisera utbildningen, göra den rationellare och mer anpassad till näringslivets behov av arbetskraft, inte till folkflertalets behov av utbildning. Har högskolorna breddat sin rekrytering? Har den sociala snedrekryteringen vid universiteten brutits? Nej, tyvärr — arbetarklassens andel är fortfarande försvinnande liten. Har högskolorna demokratiserats? Till formen har naturligtvis universiteten något förlorat sin feodala självständighet, men i huvudsak har reformerna stannat på papperet. Speciellt de inre funktionerna har behållit sina tidigare drag med starkt professorsvälde och kollegialitet. Hierarkin är obruten, och själva förvaltningen av högskolan sköts genom den nya beslutsorganisationen i långt större utsträckning av ett slags korporativistisk sammanslutning, där de studerande får allt mindre att säga till om. Den byråkratisering, som reformen inneburit, har tyvärr förstärkts av den s.k. decentraliseringen. Har utbildningens innehåll och inriktning förändrats? Ja visst, men till det sämre. De flesta utbildningar har fått kraftigt sänkta anslag — det torde alla partier kunna vara överens om. Det räcker med en enkel matematik för att konstatera. Försämrade resurser innebär också försämrade möjligheter till förnyelse, till fördjupning och förändring. Vpk anser att en radikal omläggning av utbildningens innehåll måste komma till stånd vid högskolorna. Det måste vara en utbildning och en forskning för en alternativ produktion, som kan sättas in i varvsarbetarnas och tekoarbetarnas tjänst liksom den måste kunna sättas in i kampen mot kulturkommersialismen. För detta krävs resurser och mer eller mindre en kulturrevolution vid högskolorna. Vi har i en rad motioner till årets riksdag sökt utveckla hur en förbättring och förändring skulle kunna komma till stånd. Tyvärr har utskottet avvisat samtliga våra krav, såväl vad gäller utbildningens innehåll, antagningssystem, organisation som dimensionering. Jag skall, herr talman, inte ta upp tiden med att redogöra för alla dessa krav — de finns i motionen. Jag skall emellertid ta upp några områden, där det borde varit möjligt att uppnå större Nr 120 enhet i riksdagen, områden som är betydelsefulla för de studerande. Onsdagen den Det första avser dimensioneringen. Där har utskottet med en infam 4 april 1979 skrivning noterat att vi anser det principiellt riktigt med en dimensionering, men man har förbigått att tala om varför vi är motståndare till avskaffandet av den fria sektorn i dag. Som vi framhållit tidigare måste möjligheterna att få jobb efter genomgången utbildning vara vägledande för dimensioneringen. Nu styr man en sektor av samhället, nämligen utbildningen, men bortser ifrån att dennas.k. styrning bara kan gagna kapitalet så länge man inte också styr den ekonomi och arbetsmarknad som de studerande kommer ut till. Det andra området gäller rekryteringen och den med den nära sammanhängande studiefinansieringen. Trots målsättningarna med högskolereformen har alltså ingen nämnvärd förändring inträffat vad gäller rekryteringen. Det är tveklöst så att även om det främst är andra faktorer som försvårar en brytning av snedrekryteringen, så underlättar inte nuvarande system för arbetarklassen att kunna studera. Det faktum att utbildningen nu skall spärras kommer ytterligare att bidra till detta. Det är ett känt faktum att snedrekryteringen är hårdast vid de spärrade linjerna. Förutom förbättrade ekonomiska möjligheter och ett förändrat antagningssystem så betyder givetvis en demokratisering av högskoleorganisationen mycket för att ta till vara de studerandes erfarenheter och förändra utbildningens innehåll. Högskolan är alltså fortfarande djupt odemokratisk. Ett av de mest odemokratiska inslagen utgör de obligatoriska studerandesammanslutningarna. Samtliga övriga partier är här beredda att för en mindre summa pengar i statsbudgeten tumma på en av våra mest grundläggande demokratiska rättigheter, nämligen varje medborgares rätt att själv få avgöra om han eller hon vill ansluta sig till en förening eller inte. För det är vid pengarna skon kniper. Det är ingen omöjlighet att avskaffa obligatoriet om bara staten är beredd att satsa medel på hälsovård och andra sociala åtaganden. Nu är dessutom förhållandet det att somliga studerande är anslutna till obligatoriet, andra inte. Det innebär att fullt kaos råder på många håll i landet. Lagen om elektorsförsamlingar har starkt kritiserats av en lång rad olika studerandeorganisationer, och många har också bojkottat dessa odemokratiska församlingar. Men utbildningsministern, socialdemokraterna och moderaterna vidhåller att de skall finnas kvar. Vpk kräver i sin motion en i grunden demokratiserad högskola, där alla verksamma har lika stort värde och inte, som i dag, en professorsröst är mångdubbelt mer värd än en studerandes. Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande finns också några andra frågor upptagna. En avser den situation de utländska studerandena och invandrarna lever i. Utskottet pekar på att stora ekonomiska insatser görs för invandrarna. Visserligen är fler insatser motiverade, säger man, men i nuvarande ekonomiska läge är detta omöjligt. Vårt krav att invandrarna bör ges möjlighet att studera på sina egna språk avslås därför. Utskottet säger t.o.m. att det otillfredsställande förhållande som i dag' råder och som 139 utestänger oerhört många invandrare från högre studier skall bestå för överskådlig tid. Vi kan inte acceptera denna inställning. Vi är väl medvetna om att det skulle ta tid att starta högskolestudier på samtliga större invandrarspråk på de allmänna linjerna. Men det borde vara fullt möjligt att redan i dag undersöka exempelvis finska, grekiska och jugoslaviska invandrares förutsättningar att studera ett antal ämnen vid universiteten. Med utskottets negativism blir detta aldrig möjligt. Vi har tidigare framfört förslag, som kraftigt skulle förbättra de utländska studerandenas ställning. Vi återkommer nu med dessa krav. Utskottet hänvisar till att en utredning har tillsatts. Nåväl, men ett av våra krav gäller just denna utredning, nämligen att direktiven kompletteras så att målsättningen fortsättningsvis skall vara att i första hand studerande med små ekonomiska resurser skall beredas möjlighet att studera vid svenska universitet och högskolor. Utskottet avvisar utan motivering också detta mycket rimliga krav. Slutligen, herr talman, några ord om preventivmedelsforskningen. Det känns många gånger otillfredsställande att nära sammanhängande frågor splittras upp på olika utskott och behandlas vid olika tillfällen. Så diskuterades t.ex. förra veckan frågan om en utbyggd preventivmedelsrådgivning i enlighet med Gotlandsprojektet. I dag skall vi ta upp ökade anslag till forskningen inom samma område. Men sådan är nu en gång ordningen. Utskottet avvisar på nytt vårt krav — denna gång med motiveringen att medicinska forskningsrådet stöder några projekt inom detta område. Vi har inte förnekat detta. Vad vi har framhållit är att det är ett klart eftersatt område, särskilt mot bakgrund av hur många som dagligen utnyttjar p-piller eller ständigt använder spiral och även mot bakgrund av de mångmiljonvinster som läkemedelsföretagen under åratal har gjort på våra kroppar. Forskningen är, herr talman, männens värld, där de fortfarande härskar i stort sett oinskränkt — därav kanske det enligt uppgift bristande intresset för ett så stort och viktigt forskningsområde. Intresset för att utveckla preventivmedel för män är likaså ringa. Detta förhållande tycker vi att riksdagen borde ändra på. Vårt krav är synnerligen välmotiverat. Med detta yrkar jag bifall till samtliga vpk-motioner.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas anslagen till flertalet av fakulteterna. Jag vill säga, när utbildningsministern nu sitter i kammaren, att vid överläggningar mellan utskottet och företrädare för högskolor har det anförts att det är felräkningar bakom vissa av anslagsposterna. Jag tar självfallet inte ställning till om påståendet är riktigt eller inte — jag känner också till att förhandlingar har pågått mellan vederbörande och departementet — men jag vill uttala att jag betraktar det som självklart att regeringen återkommer till riksdagen med förnyade anslagsäskanden, om det skulle visa sig att felräkningar föreligger. Herr talman! Eva Hjelmström ägnade sig åt sin sedvanliga kritik mot det högskolebeslut som riksdagen fattade för några år sedan. Jag har sagt tidigare —och detta gäller även vad Ove Nordstrandh var inne på — att om det visar sig, Nr 120 när vi efter några år har vunnit erfarenhet av högskolereformen, att vi på vissa Onsdagen den punkter har kommit snett, så skall vi naturligtvis utan hänsyn till prestige 4 april 1979 göra de förändringar som kan vara nödvändiga. Men högskolereformen är ännu så pass färsk att det inte är motiverat med några stora ingripanden i den. Det har jag sagt ett par gånger här från talarstolen, och det gör, herr talman, att jag inte finner anledning att fördjupa migi en debatt med Eva Hjelmström om detta. Det finns inte skäl att nu vidta de förändringar av högskolans organisation som man från vpk:s sida hävdar bör ske. Eva Hjelmström kommer också tillbaka till de resonemang om den fria sektorn som vi har haft två gånger nyligen i riksdagen och som vi kommer att få om ett par veckor igen, då riksdagen skall ta ställning till hur anslagen skall beräknas när den fria sektorn försvinner. Det finns alltså ingen som helst anledning att nu upprepa de argument som under loppet av några månader vid två tillfällen har framförts här i kammaren. Herr talman! När jag säger också till Ove Nordstrandh, att vi ännu inte har vunnit så mycket erfarenhet av högskolereformen att det finns anledning att göra några mera djupgående ingrepp i den gäller detta bl.a. regionstyrelserna. När utskottet träffar företrädare för regionstyrelserna eller människor som i andra sammanhang är berörda av deras arbete, framförs det övervägande positiva omdömen om dessa styrelser. Man kan självklart diskutera hur stora de skall vara och hur de skall vara sammansatta, men regionstyrelserna som instrument i högskoleväsendet har huvudsakligen fått ett positivt mottagande. Jag vill gärna erinra om att i första hand är det de små högskoleenheterna som ser ett stöd i regionstyrelserna i förhållandet till de större enheterna. Jag yrkar avslag på förslaget att riksdagen nu skall besluta att regionstyrelserna avskaffas. När det gäller kårobligatoriet ansluter sig utskottet till regeringens förslag. Det finns inget underlag för att utvidga kårobligatoriet till nya grupper, som moderaterna vill. Det utskottet begär är att man skall överväga om det går att befria ytterligare vissa grupper från obligatoriskt medlemskap. Här finns t.ex. deltidsstuderande, det finns människor som reser till studieorten en eller ett par gånger i veckan och som inte har möjligheter att utnyttja studentkårens erbjudanden av olika slag. Det kan diskuteras om de skall vara obligatoriskt anslutna, och utskottet utgår ifrån att den frågan ytterligare skall övervägas. Dessutom har Sveriges förenade studentkårer vid uppvaktning i utskottet sagt att man kan tänka sig olika höga avgifter, beroende på hur mycket vederbörande kan utnyttja medlemskapet i studentkåren. Vi räknar med att funderingarna kring det här skall hjälpa oss fram så småningom till ett beslut som innebär att fler grupper kan slippa det obligatoriska medlemskapet. Någon utökning av det är över huvud taget inte 141 aktuell. Jag ber att få yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Jag tycker att Stig Alemyr borde ha tagit litet intryck av den kritik som har kommit också från hans egna partikamrater vid universiteten och högskolorna. Under de senaste veckorna har det varit en flod av insändare med väldigt stark kritik, bl.a. mot byråkratiseringen och den försämring som har inträtt sedan högskolereformen genomfördes. Men det har Stig Alemyr uppenbarligen inte gjort. Jag tycker han borde ta en diskussion där. Beträffande kårobligatoriet så vände Stig Alemyr på det hela. Det enda rimliga är faktiskt att avskaffa denna odemokratiska institution. Det finns ingen som helst anledning ått, bara till följd av att man inte vill anslå en viss summa pengar, förvägra folk att själva få välja om de vill vara med i en organisation eller inte.
Herr talman! Det är naturligtvis självklart att när det gäller vilka jag skall diskutera med, så tar jag inte råd av Eva Hjelmström. Men jag känner också till att det på olika håll inom högskoleväsendet hävdas att byråkratin har ökat med högskolereformen. Mitt allmänna generella uttalande att om det visar sig att vi har kommit fel någonstans kan vi naturligtvis ändra det så småningom när erfarenhet har vunnits gäller i hög grad denna fråga. Det finns de som hävdar att man sammanträder så mycket att man inte hinner göra särskilt mycket annat. Om detta visar sig vara riktigt när några år har gått skall vi göra vad vi kan för att åstadkomma justeringar i systemet. Skall man avskaffa kårobligatoriet och skall de studerande få behålla de förmåner de f. n. har, så måste staten ta över kostnaderna, och det blir mycket dyrbart. Det finns delade meningar om hur mycket detta skulle kosta, men det kan kosta bortåt 30 miljoner. Det är inte möjligt att göra detta just nu. Det ärdet viktigaste skälet till att utskottet accepterar förslaget att kårobligatoriet i den form det nu presenteras skall vara kvar, men uttalar önskemål om att vissa grupper skall kunna befrias från det obligatoriska medlemskapet.
Herr talman! Det har redan slagit fel, och jag tog upp en rad av de faktorerna i mitt inledningsanförande. Jag tycker att Stig Alemyr, som påstår sig slåss för arbetarrörelsen, något borde tänka på och titta på hur den sociala snedrekryteringen fortfarande är vid universiteten. Det är faktiskt inte så att arbetarklassen har vunnit ökat insteg vid högskolorna och universiteten.
Herr talman! Jag har sagt tidigare till Eva Hjelmström att hon har fel — hon kan inte detta ämne. En av fördelarna och framgångarna med högskolere formen är ju att vi nu håller på att nå ut till nya studerandegrupper som Nr 120 tidigare icke hade möjlighet att söka högskoleutbildning. Hela systemet Onsdagen den gynnar deras kontakt med högskolan. Tittar man ute i landet på kursutbudet 4 april 1979 och studerandegrupperna finner vi att, även om vi inte har nått ända fram, vi är på väg att nå nya medborgargrupper. Anslag till högskola

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande nr 25 behandlas bl.a. motionen 1915, som tar upp frågan om ökat stöd till cancerforskning. I motionen har jag aktualiserat frågan om kostens betydelse för vår hälsa. Jag har även framfört önskemål om att forskningen i större utsträckning inriktas på att klargöra eventuellt samband mellan kostens sammansättning och benägenheten att reagera på cancerframkallande ämnen. Jag vill därför närmare vidareutveckla de tankegångar jag framfört i motionen. Det anses numera allmänt att den övervägande andelen — 70-90 96 —- cancer hos människan orsakas av miljöfaktorer. En av de viktigaste miljöfaktorerna är kosten. Forskning under de senaste tio åren antyder att kostfaktorer spelar roll vid uppkomsten av 40 96 av all cancer hos män och 60 96 av all cancer hos kvinnor. Jag skall anföra några exempel på kostrelaterade cancerformer. Magcancer har minskat i frekvens i USA under det senaste halvseklet. Det är fortfarande en viktig cancerform i Japan, Östoch Nordeuropa samt delar av Latinamerika. Det antas allmänt att minskningen av magcancer i USA bl.a. beror på en ökad konsumtion av livsmedel som innehåller C-vitamin och en minskad konsumtion av nitritbehandlade matvaror. C-vitamin tycks nämligen minska bildningen av cancerframkallande ämnen som annars kan uppstå från nitrit. Andra cancerformer som har samband med kosten är tjocktarmscancer, bröstcancer och prostatacancer, vilka alla är exempel på mycket vanliga cancerformer i vårt land. I dessa fall är emellertid sannolikt andra kostfaktorer av betydelse än i fallet magcancer. En hel del undersökningar tyder på att högt fettintag och låg fiberhalt i kosten är faktorer som kan öka risken för tjocktarmscancer. En hög fetthalt i kosten anses också vara en riskfaktor vid uppkomsten av bröstcancer och möjligen också prostatacancer. Exakt hur dietära faktorer som fettoch fiberhalt kan påverka cancerbildningen i kroppen är oklart. En möjlighet som många forskare anser sannolik är att kosten påverkar kroppens försvar mot cancerframkallande ämnen. Normalt har vi nämligen skyddsbarriärer mot främmande och farliga ämnen i form av bl.a. tarmfloran och levern, som kan bryta ned dessa ämnen och oskadliggöra dem. Under vissa omständigheter kan emellertid leverns ämnesomsättning i stället åstadkomma en aktivering av cancerframkallande ämnen. Balansen mellan kroppens avgiftande och canceraktiverande förmåga kan uppenbarligen i hög grad påverkas av kostens sammansättning. Det borde alltså i princip vara möjligt att genom ändringar i vår husmanskost 143 kraftigt påverka cancerförekomsten i vårt land. Även om vi känner till en del kostfaktorer som sannolikt påverkar kroppens cancerförsvar, återstår mycket forskning att göra på området. Forskning rörande kostens betydelse för uppkomsten av cancer har en mycket undanskymd plats i vårt land, trots områdets utomordentligt stora samhällsvikt. Detta beror delvis på att den svenska cancerforskningen ännu ej hunnit i kapp den amerikanska forskningen, som mer och mer kommit att inrikta sig på miljöfaktorers betydelse för uppkomsten av cancer. Ett annat skäl är att svenska näringsforskare traditionellt mest sysslat med frågor rörande kost och hjärtkärlsjukdomar och kanske ej i tillräckligt hög grad hämtat impulser från den moderna amerikanska näringsforskningen, där cancerfrågor blivit alltmer framträdande. Vår nuvarande felnäring leder till svårt mänskligt lidande och höga sjukvårdskostnader. Det är alltså hög tid att vi avsätter tillräckliga resurser till utbildning och forskning inom området. Resurserna är nu oacceptabelt små. Det kanske värsta exemplet på samhällets behandling av detta viktiga område har samband med utbildningen av näringsexperter vid Karolinska institutet. Detta lärosäte har att i samarbete med Stockholms universitet svara för den enda kvalificerade utbildningen av näringsexperter i vårt land. Denna utbildning hotas nu helt eller delvis av nedläggning. Innan jag går vidare på frågan om utbildning av näringsexperter vill jag säga några ord om deras arbetsuppgifter. Välutbildade näringsexperter har en viktig uppgift inom t.ex. friskvården och sjukvården liksom även inom livsmedelsindustrin, vidare som kostupplysare i massmedia och inom utbildningen av olika kategorier av lärare, t.ex. förskollärare och vårdyrkeslärare. Näringsexperternas uppgifter ter sig alltmer betydelsefulla i vårt samhälle, när man börjar betona betydelsen av förebyggande åtgärder mot uppkomsten av ohälsa. Anställningen av näringsexperter inom livsmedelsindustrin utgör samhällets garanti för att industrin låter erfarenhet och resultat från näringsforskningen vara vägledande vid produktionen av livsmedel. De statliga verken behöver gediget utbildade näringsexperter för att kunna fatta välgrundade beslut. Allmänhetens stora intresse för kostfrågor kräver vidare en hög kvalitet på informationen från samhällets sida för att man skall kunna undvika att den enskilda individen tillfredsställer sitt informationsbehov genom kostrekommendationer från personer med en otillfredsställande utbildning. Sammanfattningsvis kan sägas att utbildningen av näringsexperter är en viktig samhällsangelägenhet och att samhällets behov av denna yrkeskategori inom en nära framtid kan förmodas bli än mer uttalat. Kursen i näringslära vid Karolinska institutet är främst avsedd för de studerande vid matematisk-naturvetenskaplig fakultet och omfattar tre terminers undervisning. Denna ges efter det att studenterna under tre förberedande terminer, varvid studierna huvudsakligen är förlagda till Stockholms universitet, läst kemi, biologi, biokemi och humanfysiologi. Ansvaret för de tre terminernas undervisning i näringslära vid Karolinska institutet vilar på institutionen för medicinsk näringslära. Trots ämnets samhällsvikt har denna institutions petitaäskanden alltid nonchalerats. Med Nr 120 den personalstyrka som i dag finns är det orimligt att kunna svara för tre terminers kvalificerad utbildning i näringslära av näringsexperter. Därför är det nödvändigt med personalförstärkningar. Om vi får en kvalificerad utbildning av näringsexperter, kommer detta också att medföra större möjligheter att bedriva en kvalificerad forskning på området kost och cancer. Speciella forskningsmedel bör avsättas för detta ändamål. Herr talman! Det är i och för sig positivt att utskottet har hemställt om inrättandet av en professur i cancerepidemiologi vid Karolinska institutet, men eftersom en sådan tjänst i huvudsak gäller arbetsmiljöns inverkan vid cancer har mitt yrkande i motionen endast till viss del blivit tillgodosett. För dagen har jag emellertid inget annat yrkande, men kommer att följa frågan med stor uppmärksamhet och hoppas på att erforderliga resurser ställs till förfogande i framtiden.

Herr talman! I samband med att riksdagen 1977 förelades förslag till en ny högskoleorganisation motionerade jag om att en särskild högskola borde bildas för de olika utbildningsenheter i Malmö som har ansvaret för högre utbildning med pedagogisk eller kulturell inriktning. Det skulle enligt min mening ha inneburit en smidigare organisation och ett ökat inflytande för både eleverna och de för utbildningen direkt ansvariga. Den motionen avslogs. Erfarenheterna av den nya organisationen vid Lund-Malmö-universitetet har visat att lärarutbildningens särart inte beaktas i tillräcklig omfattning och att identiteten försvinner i en större enhet. Det säger lärare och personer inom elevkårer och fackliga organisationer vid de berörda enheterna. De menar därför att det tidigare beslutet borde omprövas. Jag tycker att mina farhågor om en otymplig organisation har besannats, och i motionen 320 begär därför vi motionärer en omprövning. Utskottet avstyrker och menar att det behövs ytterligare några års erfarenhet, innan frågan om en särskild högskoleenhet i Malmö kan tas upp till omprövning. Jag tycker att det är skada att man inte redan nu är beredd att ompröva ett, enligt min mening, felaktigt beslut från 1977.

Herr talman! Mot ett enigt utskott har jag för dagen inget yrkande.

Herr talman! Detta betänkande behandlar en och en halv av arbetarpartiet kommunisternas motioner på utbildningsområdet. Motionen 1634 har nämligen tillkommit på det sättet att man brutit ut fyra att-satser ur motionen 145 1633. Denna sönderhackning omöjliggör egentligen en seriös och sammanhängande behandling av utbildningspolitiken. Varje ansats till att sätta in utbildningspolitiken i dess rätta sociologiska sammanhang söker utskottet undvika. Och inte bara undvika — man söker ge sken av att vi har en klasslös utbildningspolitik i Sverige. Men, herr talman, inga fraser i stil med ”att underlätta för olika grupper att tillgodogöra sig högre utbildning” kan dölja det faktum att det blivit svårare för de högskolestuderande som inte gått den traditionella vägen — nämligen från gymnasium till högskola — att nå fram till de uppställda studiemålen. Ett av hindren för dessa studerande — des.k. 25:4-orna — är att de ofta har sämre kunskaper i engelska än de yngre studerande som har börjat läsa engelska i grundskolan och fortsatt i gymnasieskolan. För att undanröja detta hinder har vi i motionen 1634 föreslagit att all kurslitteratur för grundutbildning inom högskolan skall översättas till svenska. Enligt utskottet är det helt uteslutet — även av kostnadsskäl — att tillgodose detta krav. Så kan man naturligtvis svara när man som utbildningsutskottet — för att citera Henrik Ibsen — ser frågorna ”stykkevis og delt”. I samma motion har vi också upprepat ett gammalt krav på ett statligt läromedelsförlag. Och ser man förslagen i sitt sammanhang blir kostnadsargumentet ytterst bräckligt. Det är inte obekant för någon — allra minst för utbildningsministern — att läromedelsframställningen här i landet är hundraprocentigt kommersiell. Den skiljer sig inte i något avseende från annan kommersiell verksamhet. Framställning och försäljning av läroböcker sker efter samma normer och med samma metoder som när det gäller att förse skolorna med tvål och toalettpapper. Floran av läroböcker inom samma ämnesområde dokumenterar vad jag har sagt om den kommersiella styrningen av läromedelsframställningen. Om behovet av läromedel skulle vara det avgörande och profitintressena skulle bannlysas från utbildningsområdet skulle det med all säkerhet bli pengar över för en utökad översättning av kurslitteratur till svenska. Och detta innebär inte på något sätt — vilket utskottet tycks mena — att det skulle ske en kvalitetsförsämring. Jag vill därför yrka bifall till det aktuella yrkandet i motionen 1634. I motionen 1354 har vi krävt åtgärder för att stoppa expansionen av byråkrati inom högskolan. Utskottet medger att denna fråga är föremål för uppmärksamhet genom att informera riksdagen om att man inom utbildningsdepartementet för två år sedan tillsatte en decentraliseringsgrupp. Remissvaren på gruppens betänkande får väl visa om de föreslagna åtgärderna syftar till att minska byråkratin eller om det bara är fråga om något som kan liknas vid berättelsen om Kejsarens nya kläder. Jag tillåter mig emellertid att tvivla på att utbildningsdepartementet har presterat något som ur arbetarklassens synpunkt kan betraktas som positivt. Det sker nämligen inga under i politiken. Högervindarna blåser naturligtvis lika starkt i utbildningsdepartementet som i de andra departementen. Därför låter vi oss inte avspisas med utskottets skrivning att vårt yrkande inte skall påkalla någon åtgärd utan yrkar bifall även till motionen 1354.

Herr talman! Till utbildningsutskottets betänkande nr 27 är fogade några reservationer från socialdemokraterna. Jag skall något kommentera dessa. SIA-reformens möjligheter prövas för första gången under innevarande läsår. I många skolor har man lokalt påbörjat intressanta och lovvärda försök i reformens anda. Ett viktigt inslag i SIA-reformen är den utbildning av personallag från varje rektorsområde som har påbörjats. Enligt vad vi erfarit har fortbildningen medfört att ett konstruktivt förnyelsearbete har inletts på många skolor. Intresset hos den berörda personalen för att genomgå fortbildningen är också stort. Skolöverstyrelsen har i anslagsframställning för budgetåret 1979/80 framhållit vikten av att personallagsutbildningen genomförs på kortare tid än under de tio år som nuvarande planering bygger på. Anslaget Fortbildning m.m. (C 8. Utbildningsdepartementet) har emellertid enligt vår uppfattning förbisetts i regeringens budgetförslag. Den uppräkning som ägt rum täcker inte ens de automatiskt ökande kostnader som är förknippade med nuvarande verksamhet. Dessutom anger föredraganden att fortbildning inom det naturvetenskapliga området skall prioriteras, vilket vi instämmer i. I själva verket kommer fortbildningen av skolans personal att minska nästa budgetår. Vilken annan fortbildning som då måste beskäras framgår dock inte av budgetpropositionen. Socialdemokraterna fäster stor vikt vid personalens fortbildning som ett medel att stimulera förnyelsearbetet i skolan. Lärarnas kunskaper och färdigheter är av stor betydelse också för arbetsmiljön i skolan. Enligt vår mening är det också viktigt att behovet av fortbildning i naturorienterande ämnen och i barns och ungdomars begreppsbildning på detta område uppmärksammas och resulterar i konkreta åtgärder. På samma sätt som vi har föreslagit en plan för att snabbare genomföra personallagsutbildning anser vi att en motsvarande plan bör upprättas för att successivt öka fortbildningsutbudet på detta område. Olika undersökningar visar att många elever är osäkra i grundskolans avgångsklass. Den kärva arbetsmarknaden för ungdomar har naturligtvis medverkat till större svårigheter för dem som efter grundskolan önskar arbeta i stället för att studera. En stor grupp ungdomar behöver särskild hjälp och stimulans för att samhällets erbjudanden om utbildning, arbete eller praktik skall uppfattas som meningsfulla alternativ efter grundskolan. De åtgärder som satts in inom både utbildningsområdet och arbetsmarknadsområdet kan för många ungdomar också innebära att alternativen ter sig svåröverskådliga och därmed försvårar valen. Det är en angelägen uppgift för studieoch yrkesorientering att medverka till att dessa åtgärder för den enskilda individen kan kombineras till ett sammanhängande studieprogram. I övergången mellan grundskola och gymnasieskola eller arbetsliv spelar studieoch yrkesorienteringen en stor roll. Genom att tillräcklig tid kan ges varje individ kan valen bli bättre underbyggda. Studieoch yrkesorienteringen har också en viktig uppgift att fylla när det gäller att motverka traditionella könsrollsmönster. Den blir också särskilt viktig för ungdomar med någon form av handikapp. För invandrarungdom kan studieoch yrkesorienteringen ge ökade kunskaper om olika studiemöjligheter och om förhållanden på arbetsmarknaden som för andra ungdomar är självklara. Studieoch yrkesorienteringen i skolan samt den uppsökande studieoch yrkesorienteringen är enligt vår mening viktiga delar i samhällets åtgärder för att underlätta ungdomarnas fortsatta studier eller inträde på arbetsmarknaden. Ett grundläggande drag i den nuvarande utvecklingen på skolans område är ett fördjupat samspel mellan skolan och arbetslivet. Detta framhålls i riksdagens SIA-beslut. Ansvaret för denna utveckling faller bl.a. på skolans studieoch yrkesorientering. Vi vill här peka på att uppgifter som t.ex. uppföljning av elever till utbildning, arbete eller praktik, gruppvägledning, modifierad intagning samt arbetslivsorientering i olika former genom alla stadier m.m. tillkommit under de senaste åren. Det är därför socialdemokraternas uppfattning att verksamheten behöver tillföras ökade resurser. För att man särskilt i större kommuner skall kunna förstärka elevernas möjligheter till studieoch yrkesorientering bör antalet grundbelopp för studieoch yrkesorientering ökas. Betydande insatser görs av de lokala planeringsråden, SSA-råden, för att närma grundskolan, gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen till arbetslivet. Inte minst gäller detta i fråga om att planera den praktiska yrkesorienteringen, olika former av praktik, anpassad studiegång samt facklig medverkan i skolans undervisning om arbetsmarknad och arbetsliv. Det ankommer också på SSA råden att uppmärksamma utbildning som är förlagd utanför gymnasieskolan i form av inbyggd utbildning, företagsutbildning och lärlingsutbildning. Råden följer också den uppsökande studieoch yrkesorienteringen, vilket är ett viktigt inslag i samhällets åtgärder i syfte att erbjuda alla ungdomar arbete, utbildning eller praktik. Enligt vår mening spelar SSA-råden en mycket betydelsefull roll som kontaktorgan mellan skolan och arbetslivet. Den arbetsbelastning som fallit på råden kunde knappast förutses vid deras tillkomst. Under hand har denna ökat kraftigt, vilket bl.a. sammanhänger med situationen på arbetsmarknaden för ungdomsgrupper. I många kommuner har handläggningen av dessa frågor blivit en huvuduppgift för SSA-råden. Det finns stora risker att råden på grund av bristande resurser tvingas avstå från andra väsentliga arbetsuppgifter. Införandet av SSA-råden ingick ursprungligen i den socialdemokratiska regeringens proposition om skolans inre arbete. Riksdagens beslut på grundval av denna proposition omfattade också införandet av regionala planeringsråd i varje län. Den borgerliga regeringen fullföljde emellertid inte detta beslut utan föreslog endast ett begränsat genomförande av reformen. Med anledning av regeringens förslag har socialdemokraterna vid flera tillfällen motionerat om att riksdagens beslut bör fullföljas. Våren 1977 uttalade riksdagen att organisationen med regionala planeringsråd snarast bör byggas ut. i I budgetpropositionen föreslår nu regeringen en viss utbyggnad av verksamheten med regionala planeringsråd. Några motiv för att utesluta vissa regioner redovisas inte. Socialdemokraternas uppfattning om behovet av att införa regionala planeringsråd i samtliga län framfördes också i motionen med anledning av propositionen om åtgärder mot ungdomsarbetslöshet. I propositionen anförde föredraganden att i de lokala planeringsråden bör ”också diskuteras hur behovet av praktikplatser skall kunna tillgodoses och hur platserna bör fördelas på ortens/regionens arbetsmarknad”. Vi framhöll då att det inte var möjligt att klara praktikplatsfrågorna enbart på grundval av arbetsmarknadssituationen i den enskilda kommunen. De regionala planeringsråden är nödvändiga för att föredragandens uttalanden skall kunna tillgodoses. Vi föreslår att de regionala planeringsråden införs i hela landet nästa läsår. För detta krävs ytterligare tio grundbelopp utöver regeringens förslag, vilket motsvarar 1 milj.kr. Representationen i SSA-råden är också föremål för diskussion. Socialdemokraterna anser att den tolkning av hittills fattade beslut rörande de lokala och regionala rådens sammansättning som gjorts av SÖ är tillfredsställande. Den innebär att man utgår från vilka organisationer på arbetstagaroch arbetsgivarsidan som är avtalsslutande parter. I skrivelse till regeringen den 19 april 1978 uttalar SÖ bl.a. att ”under hela utvecklingsarbetet har parterna varit överens om att de avtalsslutande organisationerna på arbetsmarknaden bör vara förslagsgivande vid tillsättning av ledamöter i SSA-råden”. I likhet med SÖ anser vi att det bör vara möjligt för sådana grupper att komma överens med Svenska arbetsgivareföreningen om arbetsgivarsidans representation. Vilken organisation som skall företräda arbetsgivarna i SSA-råden bör således vara en intern fråga för dessa på samma sätt som det förhåller sig på arbetstagarsidan. Vi anser att åtgärder härutöver inte är nödvändiga. Riksdagen bör som sin mening ge regeringen till känna vad som här anförts om arbetsgivarrepresentationen i lokala och regionala planeringsråd. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till de socialdemokratiska reservationerna 3, 4 och 5 samt i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Vpk anser att samhällets inflytande över läromedlen måste garanteras och föreslår ett förstatligande, i första hand av Esseltekoncernen. I avstyrkandet av motion 1387 hänvisar utbildningsutskottet till den utredning som arbetar inom läromedelsområdet. Och det tycker jag är bra. Men utskottet borde dra helt andra slutsatser av denna utrednings hittills publicerade betänkande än att avstyrka vpk-motionen. I delbetänkandet om produktionsoch konkurrensförhållandena på läromedelsmarknaden redovisar utredningen just de fakta som bl.a. ligger till grund för vår motion och som redovisas tidigare i motioner från vpk. Den helt övervägande delen av de läromedel som används inom grund Nr 120 skolan, gymnasieskolan och högskolan framställs, marknadsförs och distribueras i privat regi. Monopoltendenserna är tydliga inom detta område. Det heter på s. 205 i utredningens delbetänkande: ”Beträffande konkurrensoch marknadsförhållanden kan vissa utmärkande drag på läromedelsmarknaden konstateras. Produktionen är koncentrerad till ett fåtal större producenter i en : ; utvecklingsarbete sådan utsträckning att marknaden kan betraktas som oligopol.” å E i = z dr z - inom skolväsendet, Det skäl som många gånger anförts här i kammaren mot ett förstatligande — Mm nämligen att man vill ha konkurrens — föreligger inte längre. Läromedlen produceras i allt högre grad av några få företag. Också priskonkurrensen är satt ur spel. Koncentrationen är mycket stor. En SPK-utredning redovisar att de fem största företagen svarar för 76 96 av läromedlen. Det största företaget, som är Esselte, har närmare 50 96 av den totala försäljningen. Utvecklingen mot ökad koncentration på läromedelsmarknaden blir ännu mer tydlig om man studerar försäljningsutvecklingen mellan 1970 och 1976. De fem största företagen svarade 1976 för över 8096 av läromedelsförsäljningen. Upphandlingen sker till närmare 90 96 i 277 kommuner genom s.k. central upphandling. Det finns med andra ord ett mycket litet utrymme för lärare och elever att bestämma vad för slags undervisningsmateriel man vill använda sig av. Det heter i utredningen: ”Kommunerna har strävanden att samordna och förenkla inköpsrutinerna på olika sätt. Bl. a. begränsas i flera kommuner lärarnas möjligheter att fritt välja sina läromedel genom det förval som upprättandet av kommunala läromedelsförteckningar innebär.” Priserna på läromedel har ökat lavinartat under senare år. Under perioden 1970-1976 ökade priserna med 50 96. Det är läromedlen inom grundskolan som kostar mest. Utredningen redovisar att det köps läromedel för 793 milj.kr. —- det är en ökning med 250 miljoner på bara några få år. Mot bakgrund av kommunernas finansiella läge förstår man att detta är en betungande post i den kommunala ekonomin. Att lönsamheten för de stora företag som svarar för 80 96 av försäljningen är god behöver ingen betvivla mot bakgrund av de siffror jag nyss redogjort för. Esselte redovisar för de första åtta månaderna under 1978 en vinst på 41 96. Och Esselte har också helt följdriktigt utnämnts till det för aktieägarna mest lönsamma företaget.

Vänsterpartiet kommunisterna menar att samhället måste skaffa sig ett helt annat inflytande när det gäller att påverka läromedelsproduktionen. Det måste ske dels genom ett förstatligande, dels genom ett inflytande på produktionen av och innehållet i läromedlen för dem som använder dessa, dvs. elever och lärare. Det har efterlysts en debatt om läromedlens roll och jag tror det är viktigt att en sådan debatt kommer till stånd. Det skall vara en debatt där man 161 diskuterar läromedlens roll och funktion ur olika synpunkter. Också SPK-utredningen är inne på detta. Låt mig citera ur dess betänkande, s. 29, där det heter: ”Den hittillsvarande utvecklingen på läromedelsområdet har lett till att läromedlen kommit att i allt högre grad påverka undervisningen i skolorna.

När eleverna hade kommit till sista raden på bladet kunde de själva kontrollera om deras tipsrad var rätt. Det tycker jag är ett exempel på hur läromedel inte får vara beskaffade. Vidare heter det i utredningens betänkande: ”Läroplanerna ger en stor frihet för lärare och elever att planera undervisningen efter bl.a. sina egna intressen. Läromedlens utveckling har emellertid oftast fått en motsatt effekt. Enligt flera bedömare, bl.a. på SÖ, styr läromedlen undervisningen i en betydligt större omfattning än vad som är önskvärt samt passiviserar lärare . och elever.” Man säger också att det behövs en förändring i synen på läromedlens roll med ett vidgat läromedelsbegrepp, där man mer går in för informationssökning och bearbetning av fakta. Det är tankegångar som vpk tidigare har framfört här i kammaren, och det är glädjande att dessa tankar tagits upp av utredningen. Utredningen konstaterar vidare att lärare och elever kan förväntas att, i större utsträckning än vad som nu är fallet, producera sina egna läromedel i samband med undervisningen. Det är alldeles utmärkt och överensstämmer med vpk:s syn på läromedel. Herr talman! Mycket talar för att vpk-motionen bör bifallas. Tankegångarna i motionen överensstämmer i hög grad med vad man kan läsa sig till i SPK:s utredning. Det hade varit framsynt av utskottet, om det hade tillstyrkt vpk-motionen. Det borde man f.ö. ha gjort mycket tidigare. Då skulle spekulationen och koncentrationen på läromedelsmarknaden ha kunnat stoppas tidigare. Nu låter man utvecklingen pågå utan att ens reagera för den. Jag yrkar, herr talman, bifall till motionen 1387.